Fru talman! I dag finns i Sverige flera hundra tusen människor som är invandrare. De allra flesta av dem kom hit när vi behövde dem som arbetskraft. De utgör en del av den internationella arbetarklassen, som tvingats bort från sina hemländer, från sina kulturer, från sina hembygder. De har tvingats bort av de omänskliga utvecklingslagar som finns inbyggda i det kapitalistiska samhällssystemet. De har tvingats av svält, arbetslöshet och misär. De har funnits i Sverige i många år och de finns här i dag. Ibland har de kallats ”de nya svenskarna”. Invandrarna utgör en del av den svenska arbetarklassen, en del som drabbas hårdare än andra av det kapitalistiska systemets återkommande kriser. De drabbas hårdare av arbetslöshet, prisstegringar och social utslagning. De bor i de dyraste och sämsta bostäderna i stadsdelar med stor social förslumning. Deras barn blir utslagna i skolan eller redan på förskolestadiet. Invandrarkvinnorna lever ofta i total isolering. De har svårt att hävda sig på den svenska arbetsmarknaden på grund av språksvårigheterna. Invandrarna deltar mindre än andra i samhällsdebatten. De är i mindre grad politiserade. De deltar i mindre utsträckning än andra i arbete inom facket, hyresgästföreningar och andra organisationer. De förtrycks på två sätt — både som invandrare och som arbetare. Invandrarna håller på att utvecklas till ett underproletariat. Denna utveckling kommer, om den tillåts fortsätta, att ha förödande konsekvenser för den svenska samhällsutvecklingen på sikt och kommer att påverka demokratins utvecklingsmöjligheter. Invandrarna har alla de skyldigheter som de svenska medborgarna har. Men de saknar möjligheter att påverka sin egen situation. De är helt utestängda från det svenska samhällets beslutsprocess och kan inte påverka den. De saknar den mest grundläggande rättigheten — den som är grundstenen i vårt demokratiska system, nämligen rösträtten. Fru talman! Vårt parti anser att var och en som bor och arbetar i vårt land skall ha lika rättigheter och skyldigheter. Som grundläggande demokratisk rättighet bör rösträtten tillfalla alla människor i Sverige på lika villkor. Det var ingen tillfällighet att just frågan om allmän och lika rösträtt togs fram som en av de stora och centrala frågorna när arbetarrörelsen började formera sig. Och alltsedan dess har kampen för att utvidga demokratin och försvara den mot varje inskränkning varit huvudfrågor för arbetarrörelsen.

Man vill undanskjuta och förfuska rösträttsfrågan för invandrarna. Stämningen bland de organiserade invandrarna är sådan, att denna fråga om rösträtten framstår som central. Om förhalningstaktiken drivs längre, blir också frågan om påtryckningsåtgärder aktuell. Jag vill också citera ett par avsnitt ur en resolution som antogs vid en förstamajdemonstration i Malmö år 1902, som ytterligare understryker den vikt som arbetarrörelsen alltid lagt vid den allmänna rösträtten.

Utskottet har uppenbarligen inte förstått detta ansvar. För det första har man förhalat frågan så att ytterligare tre år kommer att gå innan rösträtten kan förverkligas, och för det andra har utskottet yrkat avslag på vår motion. När utskottet skall stötta upp sitt avslagsyrkande hemfaller man åt den mest märkliga och reaktionära argumentering. Låt mig citera: ”Utskottets majoritet erinrade därvid om att i så gott som alla länder är medborgarskapet en grundläggande förutsättning för rösträtt vid val på den nationella nivån.” Man anstränger sig här inte ens med att förnya sin argumentering, utan nöjer sig med att hänvisa till vad som sagts tidigare. Detta innebär att utskottsmajoriteten i sin bedömning om demokratins utveckling i Sverige utgår ifrån förhållandena i andra länder. Jag vill påminna utskottet om att invandrarna som det här gäller faktiskt lever här i Sverige. Kravet på rösträtt till riksdagen gäller också Sverige. Och utskottets ledamöter är själva valda Nr 51 av det svenska folket för att fatta beslut som utgår ifrån de förhållanden som Torsdagen den råder här och där en av uppgifterna är demokratins utveckling och 13 december 1979 fördjupning i detta land. Det är förbluffande att ett utskott i den svenska riksdagen använder sig av en argumentering som i princip innebär en reaktionär likriktning som gör alla framsteg och all utveckling på demokratins område omöjliga. Vidare säger utskottet: ”Detta samband” — dvs. sambandet mellan medborgarskap och rösträtt — ”hade motiverats med att rösträtt inte borde tillkomma den som inte känner sådan samhörighet med landet att han vill förvärva medborgarskap.” Utskottet ser alltså samhörigheten med landet som en känsla som bevisas genom medborgarskap. Fru talman! Samhörigheten med ett land är inte någon ärftlig egenskap, som man får genom att man råkar vara född i ett eller annat land, eller att man får det eller det medborgarskapet. Invandrarnas samhörighet med landet är något som naturligt växer fram genom att de arbetar och bor här. Den växer fram på arbetsplatserna, i skolorna och i kontakt med arbetskamrater och grannar. Den växer fram i gemenskapen, i massorganisationer, i fackföreningar, i intressegemenskapen och i känslor av glädje och sorg. Den växer fram i kampen för gemensamma intressen. Att förneka invandrarna rösträtt är ett sätt att försvåra att samhörigheten växer fram. En konsekvens av utskottsmajoritetens ställningstagande nu och den ställning man tidigare tagit till frågan om utvidgning av utlandssvenskarnas rösträtt är att man uppenbarligen menar att allsköns skattesmitare som har funnit för gott skudda fosterlandets jord av fötterna, liksom valutasmugglare och kapitalexportörer som av likartade skäl flytt landet och olika slags landsförrädare känner samhörighet med landet, eftersom de är svenska medborgare. Däremot känner inte invandrarna som bor, arbetar och betalar skatt här denna samhörighet. Detta hyckleri är kännetecknande för den borgerliga uppfattningen om demokrati. Genom att krypa bakom luddiga fraser som upphöjts till konstitutionella begrepp inskränker man den reella demokratin och gör nära nog en halv miljon människor rättslösa. Vidare säger utskottsmajoriteten: ”Ett brytande av sambandet mellan rösträtt och medborgarskap skulle leda till att innehållet i medborgarskapet tunnas ut i alltför hög grad.” Utskottet menar alltså att om invandrarna får rösträtt så skulle det innebära att det kvalitativa innehållet i begreppet medborgarskap skulle urholkas. Fru talman! Förutsättningen för demokratins utveckling i varje land är att de som bor och arbetar i landet deltar i samhällslivet, tar del av den politiska debatten och medverkar efter förmåga i den demokratiska beslutsprocessen. Detta är också en förutsättning för att de beslut som fattas skall ha en förankring i folkets rättsmedvetande och kunna förverkligas. Därför måste också alla som besitter en demokratisk grundinställning uppfatta det allmänna deltagandet i beslutsprocessen som något positivt. Utskottsmajoriteten delar förhoppningsvis den uppfattningen, eftersom man inte på något ställe i betänkandet tar upp frågan om invandrarnas rösträtt ur demokratisk 61 synpunkt. Man kan tolka detta som att utskottsmajoriteten visserligen uppfattar rösträtt för invandrare som något positivt i sig, men de ser att denna fördjupning av demokratin kommer i konflikt med vad man kallar medborgarskapets innehåll och kan komma att urholka detta. Därav skulle man kunna dra slutsatsen att utskottet anser att det finns en motsättning mellan demokratins utveckling och medborgarskapets kvalitativa aspekter. Och när denna motsättning uppenbarar sig, så är det demokratin som får vika. Argumenten är slående lika dem som mötte rösträttskämparna vid sekelskiftet från den tidens reaktionärer och punschpatrioter. De kräver därför en förklaring. Och det är viktigt att förklara för alla de människor som tror på och vill slå vakt om demokratin: På vilket sätt kan medborgarskapet urholkas genom att invandrarna får rösträtt i riksdagsval? På vilket sätt kan de rättigheter som svenska medborgare har och som finns inbegripna i begreppet medborgarskap bli lidande, urvattnas eller minskas genom att invandrarna får rösträtt? De frågorna vill jag gärna ha svar på och tillsammans med mig hundratusentals människor som diskrimineras och omyndigförklaras av utskottsmajoriteten. Fru talman! Jag yrkar att riksdagen med anledning av motion 1978 79:817 och 1978/79:2149 yrkande 2 hos regeringen begär att förslag om rösträtt för invandrare i riksdagsval skall föreläggas riksdagen under innevarande riksmöte.

Fru talman! Både Lahja Exner och Alexander Chrisopoulos gav en bred beskrivning av invandrarpolitiken, av invandrarnas förutsättningar och villkor. Det kunde också vara en debatt att föra, men jag vill peka på att man måste hålla isär begreppen invandrare och invandrarfrågor i allmänhet och det vi nu diskuterar, nämligen rösträtt för invandrare som inte är svenska medborgare. Invandrarnas allmänna villkor regleras ju i både grundlag och Övrig lagstiftning. Jag anser inte att det finns någon grund för Alexander Chrisopoulos påstående att invandrarna skulle vara rättslösa — i rättshänseende är alla jämställda. Frågan om rösträtt för invandrare som inte har svenskt medborgarskap diskuterades även vid förra riksmötet. Utskottsmajoriteten vidhåller de ståndpunkter som då togs och pekar på sambandet mellan rörsträtt och valbarhet. Invandrarnas rösträtt vid kommunala val är också knuten till valbarhet i de beslutande församlingarna. Reglerna för erhållande av svenskt medborgarskap förändrades 1976, då kvalifikationstiden för förvärv av svenskt medborgarskap avkortades.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
Fru talman! Bengt Kindbom sade att jag har hållit en föreläsning i invandrarpolitik, men det har jag inte gjort. Vad jag har talat om är de demokratiska rättigheterna för en stor del av den svenska befolkningen. Rösträtt och levnadsvillkor är faktiskt beroende av varandra. Om det inte vore så, skulle väl inte en stor del av den svenska befolkningen i början av detta århundrade ha kämpat för genomförandet av allmän rösträtt. Här hänvisas också till den förkortade kvalifikationstiden. Men det är faktiskt ca 250 000 invandrare som enbart har rösträtt i kommunaloch landstingsval. Då kan man utan överdrift säga att det är ca en halv miljon människor som ställs utanför den demokratiska beslutsprocess som riksdagsarbetet innebär. Jag vill inte gå in på skälen till att man låter bli att söka svenskt medborgarskap — de har ventilerats så många gånger tidigare här i kammaren. Det kan vara känslomässiga och sentimentala skäl som det är onödigt att här ta upp. Men när man räknar medborgarskap som den enda egenskap värd att beakta vid bestämmande och fördelning av demokratiska rättigheter, så är det ett slag i ansiktet på alla redbara och hårt arbetande invandrare som det är fråga om här.
Fru talman! Bengt Kindbom har sagt att man måste hålla isär invandrarfrågor i allmänhet och rösträtt för invandrarna. Då menar han naturligtvis att när det gäller alla dessa problem som invandrarna berörs av — arbetslöshet, prisstegringar, utslagning av olika slag — förbehåller sig Bengt Kindbom rätten att bestämma själv. Däremot skall invandrarna inte ha rätt att delta i de beslut som berör deras egna problem. Det är någonting som är frapperande för en människa som har demokratisk utgångspunkt för sitt resonemang. Sedan vill jag ta upp en annan sak. I er motivering för att invandrarna inte skall ha rösträtt ingår — det har framkommit i utskottet — att medborgarskapets innehåll skulle urholkas och urvattnas om invandrare skulle få rösträtt. Det återstår för er att förklara på vilket sätt de svenska medborgarnas rättigheter, som är inbegripna i medborgarskapet, skulle urholkas om invandrarna får rösträtt. Det är en viktig fråga som ni måste besvara, och jag väntar på svaret.
Fru talman! Jag sade att Lahja Exner gjorde en beskrivning av både förutsättningar och villkor, och jag pekade på att det är saker att diskutera i annat sammanhang. Med anledning av Alexander Chrisopoulos inlägg vill jag påstå att invandrarna inte är rättslösa, eftersom det finns en reglering både i regeringsform och i övrig lagstiftning. Vad vi diskuterar är alltså rösträtt för de invandrare som inte har svenskt medborgarskap. Jag har inte vänt mig mot att invandrare — om vi använder detta begrepp — deltar i besluten och har 63 möjligheter att påverka samhället. Alexander Chrisopoulos är ju själv ett exempel på att det är möjligt.

Fru talman! Bengt Kindbom säger att innehållet i medborgarskapet skulle urholkas. Detta är en mycket viktig fråga, och jag vill ha klarhet i hur man motiverar det påståendet. Jag skall citera ett flygblad, fru talman, som getts ut av moderata samlingspartiet i Malmö. Rubriken lyder: Utländsk medborgare kan bli svensk riksdagsman! ”Om socialdemokraterna vinner valet 1979 innebär det, enligt Anna Greta Leijon och LO att alla invandrare får rösträtt även i riksdagsval. Detta betyder alltså att en politiskt aktiv chilenare eller jugoslav med en helt annan politisk bakgrund och tradition ska kunna väljas in i vår riksdag och kanske till och med ta säte i utrikesutskottet. Detta menar socialdemokraterna ska kunna ske utan svenskt medborgarskap. Vi motsätter oss detta med all kraft och frågar oss naturligtvis vad det då fortsättningsvis är för mening med att vara svensk med svenskt medborgarskap och vart Sverige egentligen är på väg.” Nu verkar det som om moderaternas halvfascistiska tankegångar när det gäller medborgarskapet har vunnit gehör i utskottet och anammats av hela utskottet. Man använder exakt samma argumentation för att avstyrka rösträtt för invandrare.
Fru talman! Moderaternas flygblad har inte varit föremål för konstitutionsutskottets behandling. Det får stå helt och hållet för dem.

Fru talman! Jag vill börja med att helhjärtat instämma i Lajla Exners synpunkter på invandrarnas betydelse för det svenska samhället. Det är också enligt min och folkpartiets mening mycket viktigt att invandrarna har stora möjligheter att ta del i politiken. Vi har en positiv inställning till att invandrarna får rösträtt. Men för oss är frågan inte om invandrarna skall få rösträtt — den frågan besvarar vi med ja — utan frågan är hur de skall få rösträtt. Svaret på den frågan är att det bör ske genom medborgarskapet. Hundratusentals invandrare har redan rösträtt till riksdagsvalen, därför att de har blivit svenska medborgare. Åter hundratusentals kan redan nu bli eller kommer inom några få år att kunna bli svenska medborgare. Medborgarskapet kan ses som ett knippe rättigheter och skyldigheter, och vi kan för vår del inte se någon fördel i att bryta ut t.ex. rösträtt och valbarhet ur det knippet och därmed göra medborgarskapet mindre eftersträvansvärt. Den rätta metoden för att vidga invandrarnas rösträtt i riksdagsval är i stället att förkorta kvalifikationstiden för medborgarskapet. Förslag i den riktningen har länge framförts från folkpartiets sida. Vi har i upprepade Nr 51 motioner yrkat på att kvalifikationstiden för utomnordiska invandrare skulle Torsdagen den sänkas till fyra år, men vi har inte fått gehör för den tanken i den här 13 december 1979 kammaren. Vi är beredda att föra fram den tanken igen. Till sist ett par frågor till Lahja Exner. Vidgad rösträtt Om jag förstod Lahja Exner rätt sade hon att utlandssvenskarnas rösträtt var ologisk. Avser socialdemokraterna att ta initiativ till att upphäva utlandssvenskarnas rösträtt? Min nästa fråga lyder: Är det också ologiskt med utlandsrösträtt för finländska invandrare i Sverige? I den finländska riksdagen har socialdemokraterna medverkat till att ge utlandsfinländarna rösträtt, till skillnad från vad socialdemokraterna har gjort i Sverige. Tycker Lahja Exner att det är fel att de finländska medborgarna i Sverige har möjlighet att delta i de finländska riksdagsvalen?
Fru talman! Daniel Tarschys har sagt att för folkpartiet är inte frågan om invandrarna skall ha rösträtt utan när. Då borde folkpartiet också ta steget fullt ut och inte komma med det gamla argumentet om att förkorta kvalifikationstiden. Sedan ställde Daniel Tarschys en fråga om socialdemokraterna anser att utlandssvenskarnas rösträtt är ologisk. Det har jag inte påstått, utan jag menade att införande av rösträtt för icke svenska medborgare är en logisk följd av utlandssvenskarnas rösträtt. När det gäller Sverigefinnarnas rösträtt i de finska riksdagsvalen vill jag säga att vi inte heller har någonting emot den. Just detta med dubbel : ästrätt och eventuell dubbel valbarhet har ju nämnts i den socialdemokratiska motionen, där vi har föreslagit en utredning. Efter vad som har hänt i årets val — det har cirkulerat uppgifter om sjunkande valdeltagande bland invandrarna här i Sverige — finns det ännu större anledning att tillsätta en utredning. Det måste ju finnas en anledning till att invandrarnas valdeltagande har sjunkit. Kan det möjligtvis vara så att invandrarna har genomskådat sambandet mellan de statliga och kommunala besluten?
Fru talman! Det gläder mig att socialdemokraterna har lagt ned sitt motstånd mot utlandssvenskarnas rösträtt. Men vad Lahja Exner sade var att det var mera logiskt att ha rösträtt för invandrare utan medborgarskap. Får jag då ställa frågan: Finns det något land i världen som har insett den logiken? Finns det något land i världen som har omsatt den logiska tanken i praktiken? Såvitt jag vet finns det inte något land som har den typ av rösträtt som de svenska socialdemokraterna eftersträvar. Jag sade inte att frågan är när utan att frågan är hur man skall införa rösträtt för invandrare. Vi har en helt positiv inställning till att alla som kommer till Sverige får rösträtt, både i kommunalval och i riksdagsval. Men 65 vi menar att den rimliga metoden att förverkliga detta mål är att den enskilde ansöker om svenskt medborgarskap. Och vi är beredda att underlätta sådana ansökningar genom att sänka kvalifikationstiden.
Fru talman! Det här är så kluvet som det kan vara. Lika kluvet är betänkandet. Utskottsmajoriteten säger att det självfallet är av värde att på olika sätt försöka stärka invandrarnas deltagande i den politiska beslutsprocessen i vårt land. Man vill alltså både äta kakan och ha den kvar. Visserligen är det sant att rösträtt för icke medborgare ännu inte införts i något land. Men varför kan vi inte tillsätta en utredning och utröna vilka möjligheter det finns att införa det? Det finns ingenting som säger att Sverige inte kan vara ett föregångsland i den här frågan också.
Fru talman! Daniel Tarschys säger att det inte finns något land i världen där det här har genomförts. Och det använder han som argument för att invandrarna inte skall få rösträtt här! Jag får påminna Daniel Tarschys om att han är vald till riksdagen för att självständigt delta i beslut om förhållanden här i landet. Invandrarna finns i Sverige. Frågan om demokratin skall fördjupas handlar också om förhållandena i Sverige. Daniel Tarschys bör alltså använda sitt självständiga tänkande för att fördjupa demokratin i Sverige och inte hänvisa till förhållandena i andra länder för att hindra en fördjupning av demokratin i Sverige. En motivering för att ge utlandssvenskarna rösträtt har varit att de är svenska medborgare. Utskottets argumentation går ut på att medborgarskapet är något slags bevis för att vederbörande har en samhörighet med landet. Jag vill då fråga Daniel Tarschys hur hans parti ser på det. Har alla skattesmitare som bor utomlands, alla valutasmugglare, alla potentiella landsförrädare, som har svenskt medborgarskap, den naturliga samhörigheten med landet, medan invandrarna som bor här, arbetar här och betalar skatt här däremot inte skulle känna den naturliga samhörighet med landet som skulle göra det möjligt för dem att rösta i riksdagsvalen? Det vill jag ha ett svar på.
Fru talman! Jag tror att Alexander Chrisopoulos och jag har samma uppfattning om brott. En gång i världen lät vi inte dem som satt i fängelse delta i valen därför att de hade begått brott. Den regeln är avskaffad. Får jag tolka Alexander Chrisopoulos senaste yttrande så att han vill återinföra en regel om att den som begått brott inte skall ha rätt att rösta? Jag ser inget hinder för att Sverige blir ett föregångsland, om vi verkligen hittar en ny modell för att utvidga rösträtten. Men nu är det så att vi har en fungerande modell för att ge rösträtt till invandrarna, och det är förvärv av medborgarskap. Både Alexander Chrisopoulos och Lahja Exner är exempel på att den modellen fungerar. Då tycker jag inte vi skall behöva ställa till oreda i det internationella systemet genom att införa en princip som skapar Nr 51
Fru talman! Just för att vi skall kunna finna den svenska modellen i denna fråga föreslår vi en utredning. Vore det tillräckligt att de invandrare som redan har svenskt medborgarskap fick sitta i denna kammare, skulle vi aldrig föreslå denna utredning.
Fru talman! Det är just den modell som vi nu diskuterar som inte fungerar. I dag finns det 500 000 människor i detta land som inte har rösträtt, dvs. som inte kan påverka sin situation genom att delta i den demokratiska beslutsprocessen. Det är detta det är fråga om. Sedan vill jag få svar på en fråga. I argumentationen mot kravet på att invandrarna får rösträtt betonas att om invandrarna skall ha rösträtt innebär detta att medborgarskapets innehåll kommer att urholkas. Det återstår för er att förklara vilka kvalitativa försämringar av medborgarskapet som skulle inträffa om invandrarna får rösträtt. På vilket sätt skulle svenska medborgare förlora de rättigheter som ligger i medborgarskapet genom att invandrarna får rösträtt?
Fru talman! Medborgarskapet skulle givetvis vara mindre eftersträvansvärt om det inte innehöll rösträtt och valbarhet såsom två väsentliga komponenter. Det är riktigt att många har bott här länge men inte blivit svenska medborgare. Men det finns en enkel metod för dem att få rösträtt, och det är att ansöka om medborgarskap. Att man har förvärvat svenskt medborgarskap medför inte några svårigheter om man sedan vill flytta tillbaka till sitt eget land. Alla våra stora invandrarländer har den ordningen att om man återkommer kan man utan dröjsmål få återuppta sitt tidigare medborgarskap. Återkommer man till Finland efter att ha varit svensk medborgare, kan man praktiskt taget på dagen få återta sitt finska medborgarskap. I stort sett gäller samma regler i Jugoslavien och Turkiet, liksom i andra stora svenska invandrarländer. Det är alltså inte något problem för dem som vill återvända att förvärva svenskt medborgarskap under den tid man bor här i landet. Det problem som socialdemokraterna och vpk talar om har en naturlig lösning, nämligen förvärv av svenskt medborgarskap. Vi från folkpartiet vill medverka till att invandrarna får rösträtt. Vi anser att det finns en sådan metod, och vi vill göra allt för att främja och stimulera ett aktivt deltagande av invandrarna i den svenska politiken.
Fru talman! Visst går det att ansöka om svenskt medborgarskap. Men vissa grupper har svårt att bli av med sitt gamla medborgarskap. Den gruppen är visserligen inte så stor, men den finns. Som jag sade redan tidigare — Daniel Tarschys kanske inte lyssnade — ligger många gånger sentimentala och känslomässiga skäl i bakgrunden, när man inte vill ansöka om svenskt medborgarskap. Man måste avsäga sig sitt gamla medborgarskap, och eftersom många av våra invandrare har sina föräldrar, syskon och övrig släkt kvar i sina hemländer, blir det en känslomässigt mycket laddad fråga. Utskottsmajoritetens betänkande är ett slag i ansiktet på alla de människor som t.ex. befinner sig i 35-40-årsåldern och som har jobbat och bott i detta land, betalt skatt och engagerat sig i olika samhällsorgan samt offrat sig för svenska ungdomar. De förvägras på detta sätt rösträtt i riksdagsvalet.
Fru talman! De som har dubbelt medborgarskap därför att de inte kan bli av med sitt tidigare medborgarskap förvägras inte svensk rösträtt, det vet Lahja Exner mycket väl. Sedan är det naturligtvis så att frågan om medborgarskap kan vara svår för många enskilda personer. Där finns det känslomässiga engagemanget. Men vår mening är den att då skall man ha rätt att välja. Varje enskild människa skall ha den rätten. Vill man känna sig bunden till hemlandet och vill man påverka dess politik, då skall man ha rösträtt i hemlandets riksdagsval. Vill man känna en starkare bindning till det svenska samhället, då skall man kunna få svenskt medborgarskap och då skall man kunna påverka det nya landets riksdagsval. Men det är inte rimligt att en enskild människa skall ha rösträtt i två länders riksdagsval. Det är utgångspunkten för utskottets skrivning, och det är utgångspunkten för vår uppfattning att medborgarskapet är den rimliga förutsättningen för rösträtt.
Fru talman! Jag vet att väldigt många av mina gamla landsmän, som har bott länge i Sverige, har rösträtt i Finland. Men det var inte, vilket Daniel Tarschys bör ha reda på, så stor andel av dem som utnyttjade sin rösträtt i det finska riksdagsvalet i våras. Att man behåller sitt gamla medborgarskap och är känslomässigt fästad vid det gamla hemlandet innebär inte att man är så engagerad i det landets politik att man absolut vill utnyttja sin rösträtt där.
Fru talman! Daniel Tarschys säger att det inte är rimligt att en människa skall ha dubbelt medborgarskap och på så sätt kunna påverka demokratin och utvecklingen i två länder samtidigt. Jag vill då ställa frågan: Om deltagande i den demokratiska beslutsprocessen är någonting positivt, på Nr 51 vilket sätt kan demokratin bli lidande av att jag påverkar utvecklingen där jag Torsdagen den bor, alltså i Sverige, och samtidigt kan rösta i t.ex. Grekland? 13 december 1979 Förklara det från principiell utgångspunkt, Daniel Tarschys! På vilket sätt kan demokratin bli lidande av för stort deltagande, så att säga? Sedan kan jag konstatera att jag inte fått något svar på de frågor som jag ställt tidigare.
Fru talman! Alexander Chrisopoulos har redan fått svar på den fråga han ställde, nämligen om medborgarskapets urholkning. Jag sade att om man bryter ut principen om rösträtt och valbarhet så blir medborgarskapet mindre eftersträvanvärt. Den observationen är väl skäligen elementär. Sedan menar Alexander Chrisopoulos att det är bra att ha rösträtt i flera länder. Varför bara två? Jag tror, fru talman, att det finns en ganska stor förståelse, både i Sverige och andra länder, för tanken att rösträtten skall utövas i ert land, att man skall kunna påverka politiken i ett land i taget.
Fru talman! Daniel Tarschys pratar i nattmössan. I dag bor 14 000-15 000 greker i Sverige. I praktiken är förhållandena sådana att det är helt omöjligt för dem att åka till Grekland och delta i ett val där, eftersom resan skulle kosta dem 6 000 å 7 000 kr. Det finns i dag 10-15 miljoner invandrare i de europeiska länderna. I praktiken har dessa människor inte rösträtt någonstans. Det är detta problem det gäller.

Fru talman! I den partimotion från centern, motion nr 403, som utskottet i övrigt behandlat så välvilligt i betänkande nr 32, fanns ett utredningskrav som det tyvärr inte gick att få enighet omkring. Det gäller folkomröstnings Nr 51 institutet. Torsdagen den Vi inom centern tycker att folkomröstningar är ett värdefullt komplement 13 december 1979 till den indirekta, parlamentariska beslutsformen. Det finns frågor — det har vi fått erfara — som är av sådan karaktär att det finns goda skäl att låta väljarna direkt tala om hur de tycker att beslutet skall bli. Vi har också under senare tid byggt ut folkomröstningsinstitutet. För gott och väl en månad sedan tog riksdagen positiv ställning till en reform som initierats från bl.a. centern. Det gällde möjlighet till beslutande folkomröstning i grundlagsfrågor. I andra frågor kan riksdagen sedan gammalt besluta om rådgivande folkomröstningar. De grundläggande reglerna om detta är dock helt rudimentära. De säger ingenting mer än just detta att folkomröstningar kan anordnas. Om hur frågeformuleringarna skall göras sägs det t.ex. ingenting. Det innebär formellt att majoriteten i riksdagen suveränt kan bestämma även hur minoritetens alternativ skall se ut. Men så skall det helst inte gå till. Man skall träffa någon form av överenskommelse. Men i realiteten kan det lätt uppstå betydande svårigheter. Det såg vi 1957, och det har vi sett nu. När folkomröstningen är över kan det lätt bli tvister om hur resultatet skall tolkas. Det blev det 1957. Det kan det bli 1980. Samtliga partier har förklarat att utslaget i omröstningen i mars skall vara avgörande för statsmakternas beslut, dvs. de har garanterat väljarna att omröstningen även om den formellt endast är rådgivande i praktiken skall vara beslutande. Om rösterna skulle splittras på flera alternativ, hur blir det då? Kan man då stå vid löftena att omröstningsresultatet skall vara avgörande? Eller blir det ett utdraget och för det politiska systemets anseende föga smickrande schackrande om hur utgången av omröstningen skall tolkas? Var går f. ö. gränsen mellan rådgivande folkomröstning som i praktiken skall vara avgörande och folkomröstning som även formellt är beslutande? Vore det inte lika bra att göra folkomröstningar också i andra frågor än grundlagsfrågor även formellt beslutande, så att ingen tveksamhet kunde råda på denna punkt? Det finns således en rad besvärligheter förknippade med det rådgivande folkomröstningsinstitutet i dess nuvarande utformning. Vi som står för reservationen har inga bestämda, färdiga lösningar att ge. Men vi anser att erfarenheterna är sådana att det är väl berättigat med en utredning för att komma fram till ett mer rationellt utformat folkomröstningsinstitut. Det är det vi kräver i vår reservation, som jag, fru talman, ber att få yrka bifall till.

Fru talman! Efter den debatt som har förts för en stund sedan med anledning av konstitutionsutskottets betänkande nr 32 kan jag nu fatta mig kort. Riksdagens beslut i det ärendet innebär ju, enligt utskottets godtagna skrivning, att det skall ske en översyn av vissa grundlagsfrågor. Efter 7 decennier av kommittéarbeten och riksdagsavgöranden om vår konstitutions reformering föreligger dessutom enighet om, som det står på s. 17 i KU:s betänkande 32, att ”det inte är aktuellt att företa någon mera genomgripande författningsreform”. Det är mot denna bakgrund man bör se skiljaktigheterna mellan utskottets majoritet, bestående av socialdemokrater, moderater och folkpartister, å ena sidan och de centerpartistiska reservanterna å andra sidan i synen på yrkande 2 i den motion av Thorbjörn Fälldin m.fl. som behandlas i det betänkande vi nu diskuterar. Bertil Fiskesjö har just pläderat för reservationen och dess hemställan om bifall till motionens kläm, dvs. ”att riksdagen hos regeringen anhåller att en författningsutredning tillsätts för att ——-— utarbeta förslag till ett grundlagsfäst folkomröstningsinstitut”. Jag vill med anledning av vad KU:s ordförande nyss har sagt påminna om att förslaget har denna författningspolitiskt vittsyftande innebörd. I motionen sägs uttryckligen: ”Huvudfrågor som kräver belysning är om folkomröstning skall vara beslutande eller enbart rådgivande.” Vidare sägs att en annan viktig fråga är ”hur initiativ till folkomröstning skall tas”. Den utredning man begär skall belysa om sådant initiativ eventuellt skall kunna ”tas av en riksdagsminoritet eller t.o.m. efter ett medborgarupprop”. Nog rymmer detta, Bertil Fiskesjö, material för en mycket genomgripande författningsreform.

Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Jag vill då påminna om att när det gäller denna folkomröstning har det på ett tidigt stadium sagts att exempelvis centern och vänsterpartiet kommunisterna själva skall formulera sin fråga. Så sent som i våras antog riksdagen en särskild lag om förfarandet vid folkomröstning, och därför vill jag fråga: Är det inte då väl tidigt att låta en ny utredning fingra på den? På denna välsignade Luciadag, just nu, träffas partiledarna — de började kl. 13 — för att diskutera folkomröstningsfrågorna. Är det då inte väl pessimistiskt och kanske t.o.m. ägnat att stryka politikerföraktet medhårs att, som Bertil Fiskesjö antydde, utgå ifrån att den politiska viljan inte skulle räcka till för att utforma frågorna på ett sätt som gör alternativen klart urskiljbara för medborgarna? Jag tror inte att eventuella svårigheter att klara den uppgiften sammanhänger med lagbestämmelsernas utformning. Och låt oss i varje fall inte inkompetensförklara riksdagen i förväg i fråga om ledamöternas förmåga att göra folkomröstningen i mars till en begriplig och meningsfull demokratisk handling.

Fru talman! Olle Svensson hänvisade till den lag om förfarandet vid folkomröstning som vi beslutat om. Den har jag självfallet ingenting emot, eftersom jag själv motionerat fram den.

Det blir en folkomröstning i atomkraftsfrågan. Ingen kan väl förneka att det varit ett förfärligt gnetande och lurpassande omkring hur frågeställningarna skall se ut i den omröstningen. Nej-sidan var tidigt färdig med ett klart och redigt alternativ. Men på ja-sidan har det varit ett otroligt bollande med skilda formuleringar. Det är helt riktigt, Olle Svensson, att vi i dag firar Lucia. Julen står snart för dörren. Och riksdagen borde för länge sedan ha haft en proposition på sitt bord i det här ärendet. Hur det blir med detta vet jag i talande stund uppriktigt sagt ingenting om med säkerhet. Inte heller vet jag om det blir ett eller två eller tre alternativ på atomkraftssidan. Skulle det bli ett helt knippe kommer otvivelaktigt folkomröstningen att bli tämligen fövirrande för allmänheten. Och vilka slutsatser skall man dra av resultatet om det blir en uppsplittring på en rad linjer? Man har ju ifrån de olika partiernas sida sagt att man skall respektera folkomröstningsresultatet. Ett folkomröstningsinstitut som kan hanteras på detta sätt är inte särskilt bra. Det borde vi väl ändå kunna vara överens om. Vi borde alltså kunna tycka att det finns goda skäl att försöka få fram fastare regler för hur folkomröstningsinstitutet skall användas. Jag utgår ifrån att varken socialdemokraterna eller några andra vill avskaffa de möjligheter till folkomröstning vi redan har inskrivna i vår författning. Vi har inte i motionen eller reservationen bundit oss vid någon särskild modell. Jag skulle kunna redovisa olika tänkbara sådana, men jag skall inte göra det nu av tidsskäl. Vad vi vill är att frågan utreds, och det är rätt märkligt att de som på så nära håll upplevt bl.a. den senaste tidens debacle inte kan gå med på det.

Fru talman! Jag vill bara säga till Bertil Fiskesjö att jag har den uppfattningen att riksdagen med nuvarande bestämmelser kan komma fram till meningsfulla frågeställningar när det gäller folkomröstning, om den politiska viljan därtill finns. De politiska piruetter med vilka Bertil Fiskesjö inledde sitt anförande, i polemik mot meningsmots åndare, tycker jag inte stärkte hans argumentering att man genom en ändring av författningsbe stämmelserna skulle kunna nå ett bättre resultat. Jag tror att man kan nå samma resultat med de nuvarande bestämmelserna. Bertil Fiskesjö slog till reträtt med tanke på vad som föreslås i motionen, men det väsentliga är ju att det inte rör sig om krav på någon detaljputsning av den nuvarande lagen om folkomröstning. Motionen syftar ju till den långtgående utredning som jag beskrev. I regeringsformens portalparagraf står att all offentlig makt i Sverige skall utgå från folket och att den svenska folkstyrelsen skall förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick. Därför handlar en utredning om frågan om initiativ till folkomröstning genom en riksdagsminoritet eller genom utomparlamentariska petitioner om genomgripande förändringar av vårt folkstyre. Bertil Fiskesjö kan ju bara föreställa sig vilken lustiger dans för enröstsmajoritetsregeringen den nuvarande oppositionen skulle kunna ställa till med i en mängd frågor, om minoriteten kunde framkalla beslutande folkomröstningar. Vi har i utskottet noggrant diskuterat vilka äpplen de olika partierna har varit beredda att lägga i en utredningskorg om grundlagarna. För socialdemokraterna är ett beslutande folkomröstningsinstitut i annat än grundlagsfrågor som reglerar demokratins spelregler ett främmande element i ett parlamentariskt statskick. Två starka skäl talar för en vakthållning kring en konsekvent tillämpad representativ demokrati. Det första skälet gäller representativiteten i besluten. Det blir, som vi fick klart för oss vid en studieresa till Schweiz, ofta ett lågt valdeltagande vid folkomröstningar. Det andra skälet har med beslutens kvalitet att göra. För att fatta lämpliga beslut måste det vara sammanhang i beslutsfattandet. Särskilda krav måste ställas på de politiska förtroendemännen i en demokrati. De har ett bestämt ansvar för att kommunikationen mellan väljare och valda fungerar, att den politiska debatten hålls på en sakligt tillfredsställande nivå och att besluten blir rationella med hänsyn till de uppställda målen. Insikten om detta var större i centerpartiet på Gunnar Hedlunds tid på 1950-talet. Jag vill erinra om att riksdagen före 1956 års val beslöt om införande av ett folkomröstningsinstitut som kunde framkallas av en minoritet. Man beslöt detta i en första omgång, men efter moget övervägande var centern och socialdemokraterna överens om att efter valet inte promulgera detta grundlagsförslag. Jag tycker att nutidens centerpartister mindre vårdar sig om den representativa demokratins effektivitet än vad centerpartisterna gjorde förr.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Olle Svensson för hans uttalade omsorg om den sittande regeringen. Det är rörande att höra. Sedan refererade Olle Svensson till gällande författning och läste upp en av bestämmelserna i denna på ett korrekt sätt. Men, Olle Svensson, det är ju så att vi har folkomröstningsinstitutet inskrivet i grundlagen. Det kan användas. Det kommer till användning. Vilka problem som uppkommer när man skall använda sig av det folkomröstningsinstitut som vi har upplevde vi 1957, och det upplever vi nu. Att påstå att det inte finns några problem vad gäller frågeformuleringen och vad gäller tolkningen av omröstningsresultatet — det är verkligen att bortse från fakta i målet. Jag tycker — med det här för ögonen — att det är mycket konstigt att ni inte vill vara med om att tillsätta en utredning, som skulle få till uppgift att se till att folkomröstningsinstitutet, som Olle Svensson inte vill avskaffa, kan fungera på ett ur olika synpunkter rationellt och vettigt sätt.
Fru talman! För det första står det, i den motion som Bertil Fiskesjö i reservationen yrkat bifall till, att en huvudfråga som kräver särskild belysning är om folkomröstningsinstitutet skall få vara beslutande eller enbart rådgivande. En annan viktig fråga är hur initiativ till folkomröstning skall tas — och om eventuellt sådant initiativ skall kunna tas av en riksdagsminoritet eller t.o.m. efter ett medborgarupprop. Enligt motionen bör dessa frågor utredas. Detta utredningskrav har Bertil Fiskesjö yrkat bifall till, men han underlåter här att argumentera för det. Det kanske beror på att ni börjar vänja er vid att ni också kan få ansvar i regeringsställning och därför är litet mer måna om den representativa demokratin. Det är också värdefullt att vi i dag har både moderater och folkpartister bakom avslagsyrkandet. För det andra tas frågan upp vad som gäller för ett folkomröstningsinstitut av rådgivande karaktär. När det infördes sade riksdagen uttryckligen ifrån att det var tillräckligt att det i grundlag slås fast att befogenheten att besluta om rådgivande folkomröstning i hela riket ligger hos riksdagen. För sådant beslut bör lagstiftningens form användas. Jag tror alltså att vi klarar detta med nuvarande regler. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Bara ett par synpunkter. Det är riktigt att motionen tar upp frågan om beslutande kontra rådgivande folkomröstningar. Det är ganska nödvändigt att se över detta. Vad är det nämligen vi upplever i dag? Jo, att vi formellt har ett rådgivande folkomröstningsinstitut. Samtliga partier går samtidigt ut och säger att folkomröstningsresultatet skall respekteras. Men resultatet av folkomröstningen kan — på grund av att det inte finns strikta regler för frågeformuleringen — mycket väl bli sådant att det är praktiskt taget hopplöst för partierna att stå fast vid detta löfte även om de skulle önska det. Det innebär således att det finns ett samband mellan de här frågorna — mellan frågan om bestämmelser för frågeformulering och frågan om institutet skall vara beslutande eller rådgivande. Det finns ett samband även med den andra fråga som Olle Svensson tog upp, nämligen var initiativet skall ligga. Sedan refererar Olle Svensson ända tillbaka till 1922. Jag tycker det är trivsamt att han bevisar denna historiska beläsenhet. Men det institut som infördes då har vi nu prövat, och det brukar vara så i den här riksdagen att när vi har prövat författningsbestämmelser och funnit dem mindre väl fungerande, så är vi beredda att försöka hitta enklare och klokare lösningar.
Fru talman! Det är alltid en glädje att kunna beslå en universitetslektor i statskunskap med ett fel. Mitt citat var hämtat från proposition nr 90 år 1973 s. 186-187.
Fru talman! Jag är ledsen över att jag i hastigheten förlitade mig på den uppgift som Olle Svensson själv gav. Han sade nämligen att detta citat härrörde från det tillfälle då vårt nuvarande omröstningsinstitut infördes.

Fru talman! I boken Antikrists mirakler har Selma Lagerlöf berättat om en bild av Jesusbarnet i en kyrka — en bild av ett barn som bär en krona med inskriften: Mitt rike är icke av denna världen. Barnikonen blev stulen och ersatt med en imitation, som var så lik originalet att det dröjde länge innan någon märkte att texten i skriften på kronan hade ändrats. Där stod det nämligen: Mitt rike är blott av denna världen. I vårt land har politiken under de senaste decennierna krönts av just orden blott av denna världen. Skall då politik inte vara det? Det som inte är av denna världen skall kyrkan syssla med? Svaret är dels att kyrkan i dag ofta — åtminstone vid hastigt påseende — ger ett intryck av att vara blott av denna världen, dels att staten en gång i vårt land i viss utsträckning hade samma fanor och samma målsättning som kyrkan. Samhället var enigt när det gällde konstaterandet att människan är barn av två världar samt om att den politiskt ansvarige skulle fara vilse om han handlade som om människan bara var av denna världen. När nu väckarklockan har ringt i Sverige — och så tycks det mig — och invånarna yrvaket står inför bilden av den trasiga välfärden blir det tydligt för allt fler att utvecklingen kan leda till en katastrof. Vi som bär ansvaret i det här samhället har alltför länge förbisett att politik måste omfatta ansvaret för hela människan. Barnomsorg är omsorg om både kropp och själ. Socialt ansvar gäller helheten. Regering och riksdag, myndigheter och socialt verksamma grupper i vårt land får nu ta konsekvenserna av ett handlande, av beslut och av åtgärder som raserat grundvalen för rättssamhället eller som är i färd med att göra det. Sven Johansson — som tyvärr är sjuk i dag och alltså inte kan tala för motionen 1680, vilken behandlas i detta betänkande — efterlyser tillsammans med sina medmotionärer en ökad respekt för människolivet. I denna motion heter det: ”Den kristna livsåskådningen utgör inte längre grunden för människors handlande. Normerna för mänsklig samlevnad har luckrats upp. Det började i hemmen med minskad respekt för föräldrarna. Det fortsatte i skolan med minskad respekt för lärarna. Det har gått vidare med minskad respekt för samhällsordningen. för lagar och förordningar, för polisväsendet. Slagen har kommit tätt under de senaste åren, och nu har vi nått dithän att respekten för dem som valts att styra landet är utomordentligt liten.” Visst kan motionärerna avfärdas med motiveringen att de uppträder som predikanter som talar inför fel församling. Visst har utskottet rätt i att den begärda utredningen är svår att genomföra. Men viktigare är ändå att hela riksdagen äntligen blir en enda utredning som när det gäller alla överlägg 7 Respekten för människolivet ningar och beslut frågar om grunden håller, om målsättningen är riktig, om medlen är de rätta. Konstitutionsutskottet hänvisar i betänkandet 31 till socialutskottet, till kulturutskottet, till justitieutskottet, till lagutskottet och t.o.m. till arbetsmarknadsutskottet. Och visst är det riktigt att dessa arbetsgrupper håller på med bitarna och just nu torde vara vakna för det som motionen talar om. Men vore det inte dags att se över det hela konstitutionellt, nationellt? Gunnar Biörck i Värmdö har ett särskilt yttrande till betänkandet som jag skulle vilja be samtliga ledamöter att noga läsa. Det är mycket tänkvärt. Han har rätt i att analysen är svår att göra. Han menar att den ändå är nödvändig, och det menar jag också. Men vi kan vara oeniga om hur analysen skall ske. Låt mig peka på områden där jag ser hur respekten för människolivet och för det positiva i livsinnehållet har luckrats upp. När det gäller den ofödde: rätten till liv, rätten att födas och leva. När det gäller det späda barnet: rätten till mor, till kärlek. När det gäller de små i allmänhet: rätten till två föräldrar, till harmoni. När det gäller skoleleven: rätten till vård, till fostran, till god undervisning, till kunskaper. När det gäller den unge: rätten till vägledning, till att ha föredömen, till att leva i en god miljö, till att finna mening och mål. Rätten till normer som är prövade av tidigare släkten och som håller. När det gäller familjebildningen: intet kan ersätta den gamla familjen. Rätten att bilda familj måste stödjas och de unga familjerna måste få stöd. ”Mitt hem är min borg”, det var förr ett slagord och det bör vara en målsättning också i dag. När det gäller ålderstrappan nedåt: vård och trygghet för liv och egendom. Vi är eniga om det, men hur är det i praktiken? Hur är det med gatufrid, hemfrid, tingsfrid? Och när det gäller samhället: solidaritet, sammanhållning mellan enskilda och mellan generationerna. Tänk så mycket som brister! Visst finns enigheten om detta, men varför gick det då så snett? Jag skall inte upprepa vad som så ofta är upprepat. Låt mig bara säga, att jag vet en enda utväg. Det finns en kraft som är likadan i dag som för 2 000 år sedan. Vi ansvariga politiker, vi ansvariga människor, vi som tillhör den lagstiftande församlingen måste inse att Bibeln måste tillbaka till vårt folk. Hur det skall ske kan vi resonera om, men jag menar att det är helt nödvändigt att dess kraft, dess sanning blir känd. Det gäller ett kulturellt värde. Någonting som är omistligt går förlorat om Bibeln är okänd — vi kan se det från den synpunkten också. Alla våra beslut måste stå under en övergripande norm. Låt mig ta några konkreta saker. Jag har fått en kopia av en skrivelse från vissa kristna grupper till justitieministern. Bakgrunden till den är yttrandefrihetsutredningens betänkande som kom i september i år, strax före valet. I den skrivelsen sägs: ”Till de för allmänheten mest centrala frågorna om yttrandefrihetens Nr 51 gränser hör nämligen, förutom frågan om filmcensurens bestånd, även frågorna om det skall vara fritt fram för hur råa pornografiska och våldsglorifierande framställningar som helst.

I Svenska Dagbladet den 1 november står det en artikel om våldet i TV. Den har rubriken: Barn lär av ”hjälte”. Artikeln visar i en rad punkter vad som är farligt våld. Detta riktar sig egentligen mot människolivet. Släpper vi fritt fram för sådant och menar att det inte är farligt, då har vi hamnat snett. Det har nyligen kommit ett par böcker, som jag har lånat på riksdagsbiblioteket. Jag har inte hunnit läsa dem men har tittat i dem. En av böckerna heter Ta strid för kärleken — kamp mot porr och prostitution. Jag skall med tanke på kammarens tid inte läsa mycket ur den. Det är något av en väckelse som har skett och som jag har talat om. Man börjar bland människorna förstå att det inte får fortsätta så här — släpphänthet eller rent av glorifierande av det onda. I boken citeras två framstående män — framstående i sina egna ögon åtminstone — nämligen Leif Silbersky och Carlösten Nordmark. De skrev en bok för tio år sedan, en bok med en sådd som bar frukt. Där står: ”På samma sätt som det är varje medborgares rätt att fritt berusa sig, om han bara har pengar till sprit, måste det vara hans och hennes rätt att fritt upphetsa sig med pornografi om han har pengar till inköp. Det är friheten det gäller.” Hur många kvinnor har drabbats av följderna av det som står här — våld, nedslagning, våldtäkt, död? Den andra boken är en så fin liten bok. Jag har inte haft tid att skriva av något ur den — den kom nyss i min hand. Moder Teresa i Calcutta har fått den publicerad på svenska: ”En gåva för Gud”. I förordet berättar Lydia Svärd om sitt besök 1958 hos moder Teresa nära Kalitemplet i Calcutta. Hon såg allt upprörande vid templet. Så får hon syn på hemmet, Home for the Dying, dvs. hem för de döende. Detta hem var då sex år gammalt. Hon berättar något om dess verksamhet. Respekten för människolivet När jag bläddrar i den här lilla boken tycker jag att det är något som vi i dag, när vi talar om respekten för människolivet, skulle kunna begrunda. Jag citerar ur den första avdelningen, Kärleken börjar i hemmet: ”Det tycks mig som om världen är uppochnedvänd och lider mycket i vår tid, därför att det finns så väldigt lite kärlek i hemmen och i familjelivet. Vi har inte tid för våra barn, vi har inte tid för varandra, vi har inte tid att glädjas tillsammans.” Det är så tydligt sagt. ”Jag skulle hellre ge upp mitt liv än min tro.” Den kraft som står bakom moder Teresa kan inte i alla människoliv ge Respekten för människolivet samma starka utslag, men den vore värd att ges åt människorna i dag. Vi vet att våldet ökar i världen. Amnesty International har påpekat detta. Vi känner hur fruktansvärt illa ställt det är med människans värde ute i världen. Må denna situation inte komma till oss! Moder Teresa skriver om lidandet: ”Lidandet ökar i dagens värld. Människor hungrar efter något vackrare och större än omgivningen kan ge. Det finns en stor hunger efter Gud i världen just nu. Överallt är det mycket lidande, men det finns också stark längtan efter Gud och efter kärlek till människor.” Hon har rätt, moder Teresa. Det var väckelsen som jag nämnde om. Får jag sluta med att citera vad hon säger på s. 53 under kapitlet Rikedomar: ”Jag söker ge de fattiga av kärlek vad de rika kan få för pengar. Nej, jag skulle inte vilja vidröra en leprasjuk för tusen pund, men jag tar villigt hand om honom på grund av Guds kärlek.” Skall Sverige bli något mer än ”Home for the Dying”, så måste det in en livskraft i samhället. Mitt rike är blott av denna världen — finns det några riksdagsmän som vågar gå ut under den parollen i dag?

Fru talman! Det är ju, som Tore Nilsson inledningsvis antydde, ett mycket brett panorama som målats upp i den motion som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 31. Temat är, som vi hörde, respekten för människolivet. Motionärerna ger exempel som från deras synpunkt belyser det här temat och som tar upp dels enskilda frågor, dels attityder och normer i allmänhet. När jag kommenterar utskottets syn på dessa frågor lämnar jag sakfrågorna till debatt vid annat tillfälle och håller mig mera till principen och till behandlingsgången. Motionen har avstyrkts av ett enhälligt utskott, och jag vill, fru talman, börja med att yrka bifall till utskottets hemställan, innan jag går över till närmare kommentarer. I motionen frågar man: Vart är vi på väg? Vad innebär det som har skett? Som jag ser det är just dessa båda frågor två av de mest väsentliga delarna i allt samhällsarbete, även om man i det här huset hellre använder benämningar som prognoser och utvärdering av verksamheten. Det är ändå samma sak man talar om. Vi möter detta så ofta i våra handlingar, men därmed är det inte sagt att allt är bra. Vi vet att ökad standard och livskvalitet inte nödvändigtvis behöver vara samma sak. Vi vet att anonymitet och stress är två av tidens värsta gissel — mitt i all vår välfärd. Vi vet att solidaritet och respekt för människoliv inte får stoppa vid gränsen mellan olika länder. Dagligen blir vi påminda om att mycket återstår att göra. Jag håller med både Tore Nilsson och Gunnar Biörck i Värmdö, när de säger att det är viktigt att hålla i minnet att de stora Nr 51 och övergripande frågorna aldrig får skymmas av de vardagsnära, praktiska Torsdagen den och brådskande. Men man kan ju — tyvärr skulle jag vilja säga — varken utreda 13 december 1979 eller lagstifta fram respekt eller medmänsklighet. Det gäller i stället att skapa utrymme för dessa attityder och värderingar, och då måste man gå till sakfrågorna. I motionen begärs en snabbutredning. Som exempel på vad den utredningen borde syssla med tar man upp så pass vitt skilda ämnen som dödshjälpsdebatten, befolkningsfrågan, den ekonomiska brottsligheten, skattefusket, abortlagstiftningen, drogmissbruket och arbetslöshetsunderstödet. Det är stora och viktiga frågor som man kan ha olika uppfattningar i och som bör debatteras. Det sker ju också ofta i den här kammaren. Men det är också frågor som sorterar under en rad olika utskott och som i de flesta fall redan har behandlats och blivit föremål för de små utredningar som Respekten för människolivet utskottsbetänkanden ofta är. Man ger ju i utskotten bakgrunder och gör kartläggningar inför olika avvägningar och beslut. Andra ämnen som nämns i motionen har tagits upp i interpellationer och frågor och i samband därmed fått en ingående belysning. Jag vill helt kort citera konstitutionsutskottets betänkande, där det i sista avdelningen sägs följande: ”Riksdagen har således vid skilda tillfällen behandlat en rad av de olika delfrågor som berörs i motionen.

Jag är nog i många fall benägen att tycka att det sistnämnda är det viktigaste. Med den lilla personliga funderingen, fru talman, ber jag än en gång att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det är lågoch mellaninkomsttagarna som får betala för regeringens mycket orättvisa ekonomiska politik. Det är de vanliga människorna som får betala den orättfärdiga skattepolitiken — en skattepolitik som gynnar kapitalägare och höginkomsttagare, en skattepolitik som uppmuntrar till skuldsättning därför att avdragssystemet är förmånligt för det. På pendeltåget in till stan en dag i förra veckan pratade jag med en kvinna. Hon tyckte det var märkligt att man kunde tjäna på att skuldsätta sig och att den ekonomiska politiken uppmuntrar till stora kapitalsatsningar, som sedan är avdragsgilla. Man tjänar på att köpa sig en villa eller en bil. Då kan man komma undan skatt. Här i kammaren finns i alla fall en person som enligt uppgift inte betalar någon statlig skatt. Kvinnan på pendeltåget tyckte också det var märkligt att man kunde göra avdrag för bilar och villor men inte för barnen. Det tyckte hon skulle ha varit riktigt. För, som hon sade: De kostar ju verkligen. Hennes resonemang visar just på det orimliga synsätt som de borgerliga partiernas och det socialdemokratiska partiets ekonomiska politik har lett till. Hennes synsätt visar också på de sneda värderingar som råder och bl.a. kommer till uttryck i den fråga vi nu diskuterar, nämligen höjningen av barnbidraget. Det satsas för litet på barn och barnfamiljer i vårt land — och då tänker jag inte bara på pengar. I år, precis som förra året och alla andra år så långt tillbaka jag kan minnas, har hyran höjts för de flesta som bor i flerfamiljshus. I mitt bostadsområde ligger höjningen i år på mellan 100 och 150 kr. i månaden. En trea kostar nu 1500 kr. i månaden. För en tid sedan blev det klart att maten för en vanlig barnfamilj efter nyår kommer att kosta 500 kr. mer om året. Matpriserna kommer att höjas kraftigt. För någon vecka sedan diskuterades momsen här i kammaren. Det blir inte momshöjning direkt efter nyår, men något säkert besked om att momsen inte höjs senare kunde inte regeringen ge. Det skulle inte förvåna om regeringen höjer momsen någon gång fram i mars-april. De lönejusteringar som görs för att möta prisoch hyreshöjningarna räcker inte till på långt när. En vanlig industriarbetarfamilj har under det senaste året förlorat nära 2 500 kr. i reallönesänkning. Inflationen ligger på 9 Io hittills i år. De orättvisa kommunalskatterna drabbar vanliga inkomsttagare. Kommunalskatten är ofta hög i fattiga kommuner. I högskattekommunerna bor de inkomstsvaga grupperna. Människor som tjänar minst får alltså betala mest. Fru talman! Det sker en ständig övervältring av kostnader på vanliga människor i vårt land. Det ekonomiska systemet är konstruerat så. Att de borgerliga partierna inte tänker göra något för att ändra detta förvånar ingen, men att socialdemokraterna på sin tid inte tog itu med orättvisorna förvånar. Och det är ett svek mot arbetarklassen. Bl. a. barnfamiljerna drabbas av det orättvisa systemet. Vänsterpartiet kommunisterna anser att den höjning som socialdemokraterna och regeringen har kommit överens om är för liten för att kompensera barnfamiljerna för deras ökade utgifter. Samhället måste ta ett mer solidariskt ansvar för barnen och svara för större del av vad det kostar att ha barn. De 300 kronor per barn och år som borgare och socialdemokrater föreslår räcker inte ens till att betala de prishöjningar som har skett bara på kläder till barn. Än mindre räcker de till för att kompensera för hyreshöjningar eller matprishöjningar. Vänsterpartiet kommunisterna vill höja barnbidragen ungefär tre gånger så mycket som regeringen är beredd att göra, nämligen till 975 kr. mer om året för varje barn. Det skulle betyda ett barnbidrag på 3 475 kr. per barn och år. Vänsterpartiet kommunisterna vill också värdebeständiga barnbidragen genom att indexreglera dem. Det är nödvändigt bl.a. med tanke på inflationen. I december 1978 diskuterades en höjning av barnbidragen. I maj 1979 fördes samma diskussion, och nu ett halvår senare diskuterar vi samma fråga igen. Barnbidragshöjningarna brukar motiveras med kostnadshöjningar och att man vill, som det heter i detta betänkande, ”förbättra barnfamiljernas situation”. Kostnadsutvecklingen, som det så fint heter, pågår hela tiden, och de höjningar som görs av barnbidragen är en ersättning för redan inträffade prisoch hyreshöjningar. Om barnbidragen inte hela tiden skall släpa efter kostnadsutvecklingen, behövs ett nytt system. Det är därför vänsterpartiet kommunisterna föreslår att barnbidragen knyts till basbeloppet och indexregleras. Barnbidragen skall utgå, menar vänsterpartiet kommunisterna, med 25 26 på basbeloppet. Det betyder att det skulle bli ett barnbidrag på, som jag sade tidigare, 3 475 kr. per barn och år. Fru talman! Barnfamiljerna behöver kompensation för regeringens prispolitik och för dyrtiden och behöver den höjning på nära 1 000 kr. som vänsterpartiet kommunisterna föreslår. Jag yrkar bifall till motionen 112.

Fru talman! Det ärende som vi nu skall behandla gäller barnbidragets Torsdagen den höjning. Aven om det är frestande, skall jag avstå från att ta upp en allmän 13 december 1979 debatt om avdragsrätten i skattesystemet och liknande. Jag hoppas att Inga Lantz förklarade för kvinnan på pendeltåget att om vi skulle införa avdrag för barn, skulle det inte gynna lågoch mellaninkomsttagare. Som de flesta avdrag — i varje fall om det gäller avdrag på inkomsten före skatt — skulle det ge bättre utdelning ju högre inkomst man har. När det gäller barnbidraget, som är det system som vi numera är helt ense om att vi skall ha i Sverige för att utjämna skillnaden i bärkraft mellan barnfamiljer och andra, föreslås en höjning med 300 kr. från årsskiftet. Ett enhälligt socialutskott tillstyrker regeringens förslag i den delen. Nu har vänsterpartiet kommunisterna tagit upp frågan om att knyta barnbidraget till basbeloppet, och om detta säger socialutskottet följande: ”Som utskottet tidigare har framhållit bör barnbidragen ej tillåtas urholkas av prishöjningar. Med den höjning av barnbidragen som utskottet i det föregående förordat, erfordras inte f. n. något uttalande av riksdagen i fråga om värdesäkring av barnbidragen.” Därför avstyrks förslaget i vpk-motionen. Vpk:s motion ger en annan bild: ”Det nuvarande bidragssystemet gör att barnbidragen inte på något sätt följer kostnadsutvecklingen.” Det är svårt att förstå hur de här två uttalandena går ihop. Socialutskottet säger att med den höjning som föreslås blir det ingen urholkning, medan vpk säger att barnbidraget inte på något sätt följer kostnadsutvecklingen. Som Inga Lantz sade har prishöjningarna hittills i år uppgått till 9 90, och de blir antagligen högst 10 26 för hela året. Den höjning av barnbidraget som regeringen föreslår är 12 260. Därför är det fel det som står i vpkmotionen. Man kan göra jämförelsen under en längre period, t.ex. från oktober 1976, alltså den senaste valperioden, fram t.o.m. januari 1980. Under den tiden har priserna gått upp inte fullt 35 20. Om utskottets förslag bifalls, ökar barnbidraget med 55 96. Barnbidraget följer alltså mer än väl kostnadsutvecklingen. Det finns väl ingen här som inte gärna skulle vara med om att höja barnbidraget med ytterligare 700 kr., om det inte vore så att det också måste betalas. Vpk:s förslag kostar 600 milj.kr. för innevarande budgetår och dubbelt så mycket för ett helt budgetår, dvs. 1,2 miljarder. Vi andra här befinner oss inte i en lika enkel situation som vpk, att vi bara kan ställa förslag som kostar pengar utan att tala om hur de skall finansieras. Därför måste vi inskränka oss till den höjning som regeringen har föreslagit, men vi kan alltså konstatera att den innebär att barnbidraget mer än väl har behållit sitt värde sedan t.ex. oktober 1976. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag tycker att Gabriel Romanus är litet trångsynt. Jag har talat om barnfamiljernas totala ekonomiska situation, och jag försökte sätta in barnbidraget i ett större sammanhang. De orättvisor som finns i det ekonomiska systemet, tillsammans eller var och en för sig, visar bl.a. att den lilla höjningen på 300 kr. inte räcker till för att förbättra barnfamiljernas situation. Man utjämnar inte relationen — inte i nämnvärd grad i vilket fall som helst — mellan barnfamiljer och andra familjer med en uppjustering på 300 kr. per barn och år. Barnfamiljerna behöver den kompensation som vi föreslår. I dagarna har hyrorna gått upp, och matpriserna går upp efter nyår. Inflationen har hittills i år legat på 9 96 och väntas bli än värre innan året är slut. Sedan kom då talet om det statsfinansiella läget, som det brukar heta, och den vanliga frasen att vänsterpartiet kommunisterna gör det enkelt för sig när man föreslår nödvändiga förbättringar för barnfamiljerna. Jag kan bara peka på några ställen där man skulle kunna plocka pengar för att finansiera nödvändiga och viktiga reformer, även denna reform som skulle höja barnbidragen med en tusenlapp per år. Den borgerliga regeringen ändrar skattesystemet, sänker marginalskatter, indexreglerar skatteskalorna och gör det bättre för dem som redan har det bra. Man gynnar dem som har höga inkomster. Man fortsätter med det orättvisa avdragssystemet som drabbar de människor som har det dåligt ställt i vårt samhälle, som drabbar vanliga inkomsttagare. Man angriper inte heller den ekonomiska brottsligheten som lär uppgå till 40 miljarder kronor. Det är den siffra som redovisas, men alldeles säker på att det stannar där är man inte. Man fortsätter att rulla ut miljarder. 30 miljarder går till storfinansen i form av subventioner och gåvor utan att man för den sakens skull får någonting tillbaka. Vad det nu gäller är att få till stånd en omfördelning av de ekonomiska resurserna i vårt samhälle. Det gäller i de flesta frågor vi diskuterar här. Det gäller även den ekonomiska politiken och dess villkor. Man kan peka på försvarskostnaderna som nu är uppe i knappt 20 miljarder. Vi ligger trea i världen när det gäller försvarskostnader. Det finns alltså på olika områden pengar som man kan ta för att finansiera sådana saker som är nödvändiga. För ett tag sedan höjde man energiskatten, bensinskatten, priserna på alkohol. Ta de pengarna och lägg här, då! Det finns alla möjligheter att finansiera barnbidragshöjningar och andra nödvändiga reformer. Men den politiska viljan saknas, både hos de socialdemokratiska riksdagsledamöterna och självfallet också hos de borgerliga. Det senare förvånar mig inte, men att inte socialdemokraterna har angripit det ekonomiska systemet förvånar mig verkligen.
Fru talman! Man kan naturligtvis föra en diskussion om barnfamiljernas totala ekonomiska situation och hela vårt ekonomiska system, men jag tror att kammaren ursäktar mig om jag inte ger mig in i det just nu. Jag vill bara framföra den lilla synpunkten, att om man skall tala om barnfamiljernas totala ekonomiska situation och drar in hyror och skatter, kan man inte samtidigt hävda att alla förändringarna i den situationen skall kompenseras med just barnbidrag. Även barnfamiljerna omfattas av den skattereform vi skall diskutera nästa vecka. Om hyrorna stiger, stiger också bostadsbidragen. En mängd andra faktorer kommer också in. Man kan alltså inte ta ut barnbidraget som den endä åtgärden från det allmännas sida till förmån för barnfamiljerna och säga att den skall lösa alla deras problem. Det är att gå litet för långt när Inga Lantz säger att barnbidragen inte i nämnvärd grad utjämnar mellan barnfamiljer och andra. Den totala kostnaden för barnbidragen uppgår till omkring 5 miljarder kronor per år. För varje barn får man enligt regeringens förslag 2 800 kr. skattefritt varje år. Det är klart att detta betyder någonting för de flesta barnfamiljer. Påståendet i kommunisternas motion att barnbidragen inte följer kostnadsutvecklingen är felaktigt. Om kostnaderna ökar med 10926 och barnbidraget under samma tid med 12 96, då ökar värdet av barnbidraget. Under treårsperioden har kostnaderna ökat 35 26, men barnbidraget har ökat med 55 26. Det innebär en ganska avsevärd förstärkning av barnbidragets realvärde. Det är klart att man i allmänna termer kan tala om att finansiera en höjning, som skulle kosta 1,2 miljarder, genom att slopa försvaret, genom att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, osv. Men för det första vet vi att det svenska folkets majoritet vill ha ett försvar, och för det andra vet vi att det görs stora insatser för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det är möjligt att man kan få in en del pengar på det sättet, men vi kan ju inte inteckna de pengarna innan de har flutit in. Det är ju f. ö. inte bara denna utgift som vpk vill betala på detta sätt. I partiledarintervjun i TV under valrörelsen fick Lars Werner frågan, hur man skulle klara finansieringen av de ungefär 30 miljarder som vpk:s alla olika utgiftsförslag skulle kosta. Den frågan kunde han inte svara på, såvitt jag minns. Man kan inte varje gång man blir ansatt dra in försvaret och säga att dess pengar skall användas. Så många Viggenplan har vi inte, att de kan klara vpk:s hela reformpaket. Tyvärr finns det inte nu utrymme för den ytterligare miljardsatsning som vpk föreslår.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att sätta in barnbidragen i barnfamiljernas totala ekonomiska situation. Det är då av vikt att diskutera de enorma hyreshöjningar som man just i dagarna har kommit överens om. Det är då viktigt att tala om de matprishöjningar som sker efter nyår och att diskutera den momshöjning som man kan vänta någon gång under första halvåret 1980 — det lät i alla fall så här i kammaren i förra veckan. Man måste titta på allt detta när man tar ställning till frågan om höjning av barnbidragen. Som jag sade i mitt första inlägg räcker 300 kr. per barn och år inte ens till att täcka ökningen av klädkostnaderna för barnen på grund av att priserna har stigit så kraftigt. Sedan försöker Gabriel Romanus göra gällande att det inte gör någonting att hyrorna höjs, eftersom bostadsbidragen i så fall också ökar. Därför blir en hyreshöjning inte kännbar för barnfamiljerna, menar Gabriel Romanus. Men vem är det — med det orättvisa skattesystem som vi har i dag — som får betala de höjda bostadsbidragen? Det är förstås samma människor — det är lågoch mellaninkomsttagarna som får ”pröjsa” den biten också. Gabriel Romanus vänder vidare på orden i vår motion och polemiserar mot vårt påstående att barnbidragen inte följer kostnadsutvecklingen. Bidragen följer inte kostnadsutvecklingen, eftersom 300 kr. per barn och år inte räcker för att klara matprishöjningarna, hyreshöjningar och alla andra höjningar som de vanliga barnfamiljerna skall betala. Man kan inte inteckna pengar innan man har dem i handen, säger Gabriel Romanus vidare. Det är riktigt, men man kunde åtminstone börja att angripa orättvisor i vårt skattesystem och de orättvisor som blir följden av den ekonomiska brottsligheten. Man måste börja angripa de frågorna, för där finns det mycket pengar att göra. Det finns totalt sett pengar i vårt samhälle för alla vettiga och bra reformer som skulle gagna det största flertalet i vårt land. Men det är fråga om den politiska viljan, och denna skall förstås kopplas till den ekonomiska politiken. Så är det nu, och så har det varit sedan minst 40 år tillbaka i tiden.
Fru talman! Jag vänder inte på orden, utan jag citerar ordagrant ur vänsterpartiet kommunisternas motion. Där står det: ”Det nuvarande bidragssystemet gör att barnbidragen inte på något sätt följer kostnadsutvecklingen.” Jag har pekat på att kostnadsutvecklingen under de tre senaste åren varit ungefär 35 70 och att barnbidragen på regeringens förslag under samma tid ökat med ungefär 55 920. Det är fakta. Nu frågar Inga Lantz vem det är som får betala de ökade bostadsbidragen. Hon svarar att det är barnfamiljerna själva som får göra det. Om det vore sant, skulle de också få betala den ytterligare höjning av barnbidragen som Inga Lantz föreslår.

Fru talman! Det nuvarande studiesociala systemet, med dess byråkratiska djungel av procentsatser, fribelopp, övre och nedre inkomstgränser och återbetalningsregler, kännetecknas av svåröverskådlighet och krångel. Det borde ha varit en utmaning för den folkpartiregering som så käckt blåste till strid mot byråkratin. ”Mindre krångel” stod det på folkpartistiska valaffischert.ex. Det finns, redan med tanke på denna egenskap, all anledning att skyndsamt göra något åt detta och ge oss ett bättre studiesocialt system. Men, fru talman, huvudskälet till att vpk ihärdigt håller fast vid och nu än en gång återkommer med kravet på studielön för studerande över 16 år är att arbetarnas och de lägre tjänstemännens barn får sämre studieresultat än barnen från ekonomiskt bättre lottade familjer. Det har bekräftats av en rad larmrapporter och nu senast i en forskningsrapport från sociologiska institutionen vid Lunds universitet. Jag citerar här dagens nummer av Dagens Nyheter: ”Elever som kommer från arbetarfamiljer har generellt sett sämst resultat, sämst utbyte av skolan ur olika mätbara aspekter och i alla slags skolor. Socialgrupp III-barn har skolresultat som i medeltal ligger nästan en betygsenhet under barnens från socialgrupp I. Som helhet ligger hela arbetarklassen under den genomsnittliga betygstrean. Så ser arbetarbarnens villkor ut i den svenska grundskolan enligt en forskningsrapport”, skriver alltså Dagens Nyheter i dag. En undersökning som statistiska centralbyrån gjorde år 1976 visade att av samtliga akademikerbarn, födda under andra hälften av 1940-talet, påbörjade uppskattningsvis omkring 80 26 studier vid universitet och högskolor av traditionell typ, medan motsvaranade siffra för arbetarbarn är omkring 10 90. Bestämmelserna om vidgat tillträde till högre studier kom ju till för att ge arbetarbarnen en andra chans, men det är fortfarande bara 10 96 av dem som har fått sådan behörighet till högre studier som kommer: från arbetarklassen. - Det finns ytterligare undersökningar som dokumenterar att hemmiljöns ekonomiska, sociala och kulturella standard är avgörande för skolelevernas studieresultat. Ett sätt att angripa de orättvisorna är att förbättra studiestödet, och det är i det syftet som vpk reser kravet på studielön. I betänkandet konstateras att liknande yrkanden har framställts vid ett flertal tillfällen under de senare åren och senast behandlats av socialförsäkringsutskottet i det av riksdagen godkända betänkandet nr 16 under förra riksdagsåret. Ja, fru talman, det skulle givetvis spara tid åt vår arbetstyngda kammare, om vi slapp att ta upp den här frågan gång på gång. Men den utredning som tillsattes i september 1975 har nu snart haft ett halvt decennium på sig för att komma med förslag i den här riktningen. Vad skall de berörda yngre gymnasieskoleleverna göra under tiden de väntar på att frågan löses? Skall de uthärda att stå tillbaka i sin skolsituation i väntan på en utredning som sammanträder tre gånger om året och tydligen inte tycks ta frågan på tillbörligt allvar? Fru talman! För att påskynda den här angelägna frågan vidhåller vänsterpartiet kommunisterna sitt krav, och jag vill därför yrka bifall till motionen 112 av Lars Werner m.fl.

Fru talman! I samband med att regeringen i propositionen föreslår att det förlängda barnbidraget och studiebidraget i vanlig ordning höjs i samma grad som barnbidraget har nu vpk åter passat på att motionera om ett riksdagsuttalande för införande av studielön.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

Fru talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 1979/80:110 framställt en rad förslag till ändringar i regeringens proposition om ersättning till kommunerna för hjälp till flyktingar m.fl. Våra ändringsförslag syftar till att åstadkomma en bättre anpassning av den statliga ersättningen till de villkor som i dag gäller för flyktingar, deras anhöriga som kommer hit till landet och övriga som söker uppehållsoch arbetstillstånd. Vi har vänt oss emot att man i ersättningshänseende skiljer på den som själv är flykting och den som får uppehållstillstånd på grund av anknytning till flykting. För det första anser vi att personer i samma familj bör behandlas likvärdigt, och för det andra kommer det att orsaka kommunerna ett administrativt merarbete, som i vissa fall kan vara betydande, att skilja familjemedlemmar från varandra när de söker ersättning. Därmed skulle man komma att motverka ett av de syften som framförs som centrala i propositionen, nämligen att förenkla administrativa rutiner. Vi har också föreslagit att social service som lämnas till den som söker uppehållsoch arbetstillstånd skall ersättas i samma utsträckning som hjälp åt flykting. Vi kan inte acceptera det argument som förs fram mot detta i propositionen, nämligen att det gäller att vara så snål som möjligt mot dem som söker uppehållsoch arbetstillstånd, för att därigenom understryka risken för att de inte kommer att få stanna i landet. Det borde väl rimligen finnas möjligheter att klargöra detta utan att ta till metoder som att vägra dessa människor adekvat hjälp i svåra livssituationer. Det är ju ändå inte så att de tyngs ner av gåvornas mångfald, utan det sker alltid en bedömning av socialt utbildad personal om vad som kan vara nödvändigt i form av hjälp och stöd i varje enskilt fall. Vi har också föreslagit att hjälp till flyktingar skall lämnas under det år då beslut om uppehållstillstånd fattas och ytterligare tre år därefter, i stället för två år därefter som regeringen och utskottet föreslår. Detta är en nödvändig anpassning till de relativt långa utbildningstiderna inom arbetsmarknadsutbildningen och den tid som går åt efter utbildningen för att komma ut på arbetsmarknaden. I konsekvens med förslaget om ersättningstiden för kommunerna har vi också föreslagit att ersättning för vård till landstingen skall lämnas under tre år efter det att beslut om uppehållstillstånd fattats. Till. Nr 51 skillnad från regeringen och utskottet anser vi också att ersättning för hjälp Torsdagen den Vi har inte heller blivit övertygade om att det är lämpligt att föra över socialstyrelsens uppgifter, när det gäller ersättning till kommunerna för kommunerna för utgiven hjälp, till länsstyrelserna och invandrarverket. Vi delar i detta fall hjälp till flyktingar invandrarverkets uppfattning att denna uppgift bör skötas av en myndighet — m, fl. som har kompetens på socialvårdsområdet. Vi har också pekat på behovet av en enhetlig handläggning och det tveksamma i att man kan uppnå administrativa vinster genom att lägga ut en uppgift som kan skötas av en myndighet på 24 olika myndigheter. Vi understryker också de säkerhetsproblem som uppstår när man sprider uppgifter om enskilda — uppgifter som är belagda med sträng sekretess — på flera myndigheter. Utskottet avstyrker också vpk:s yrkande om en översyn av ersättningsreglerna för social service i syfte att åstadkomma en ersättning beräknad per capita liksom att villkor för medlens användning skall ställas upp. Om den första delen av yrkandet uttalar sig utskottet positivt, medan man helt avvisar den senare delen med motiveringen att ökad kontroll av kommunerna strider mot decentraliseringstanken. Jag för min del har svårt att se något stötande i att riksdagen, om den anslår medel för visst ändamål, övertygar sig om att dessa medel verkligen används för detta ändamål. Yrkandena 3 och 4 i vår motion tillgodoses i allt väsentligt genom utskottets behandling. När det gäller yrkande 3 i vår motion säger utskottet visserligen att det uttalande som föreslås inte är erforderligt, men man gör ändå i sammanhanget en skrivning som jag anser tillgodoser motionens krav i detta hänseende. Fru talman! Jag yrkar bifail till motionen 1979/80:110.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

Botkyrka kommun, med närmare 77 000 invånare, är en av landets mest invandrartäta kommuner. Andelen utländska medborgare har ökat med drygt 5 500 från 1974 till den 30 juni i år, då andelen utländska medborgare var 20,1 90, vilket motsvarar drygt 15 000 personer. Ungefär hälften av dessa kommer från Norden och en fjärdedel från övriga europeiska länder, medan den sista fjärdedelen kommer från länder utanför Europa. Drygt 16 76 kommer från asiatiska länder, dvs. ungefär 2 500 personer. Omkring 50 olika nationer är representerade i Botkyrka. 95 Under första halvåret 1979 ökade befolkningen med ca 1 500 personer, av vilka 823 var utländska medborgare. Bryter man ner denna siffra ytterligare finner man att bland dessa 823 var 73 chilenska, 68 argentinska och 142 turkiska medborgare. Bland våra invandrare är nära 40 96 i åldrarna 0-19 år. Det är en större andel än bland befolkningen i övrigt. Dessutom varierar andelen invandrare mycket mellan olika kommundelar. Därmed koncentreras behoven av förstärkningar på all kommunal service till vissa bestämda sådana delar. Kommunen har tillsatt en invandrarkommission, som lämnat en rapport i januariiår. Avsikten med kommissionens arbete var att inventera hur olika verksamheter för invandrare i kommunen fungerar, vilka brister som föreligger och hur verksamheter kan utvecklas och förändras utifrån befintliga resurser men också genom förslag till förstärkningar. Rapporten visar att kommunens nettokostnader för invandrare — utöver den service som ges till övriga invånare — uppgår till nära 13 milj.kr. netto per år. Man föreslår förbättringar som medför ökade driftkostnader på 5,3 miljoner och investeringar för nära 35 miljoner. Detta kan synas vara rätt mycket. Men då måste man beakta att enbart hemspråksundervisningen — om man tar den som exempel — bedrivs på 38 olika språk. Då måste man fråga sig: Finns det någon skola som är planerad på 1960-talet som. har utrymme för så mycket hemspråksundervisning och dessutom stödundervisning i svenska? Endast 30 26 av våra utländska barn går vidare till gymnasieskolan. Av de svenska barnen i kommunen går 90 26 vidare. Detta måste ses som ett mycket varnande tecken på att våra utländska barn inte får tillräcklig stimulans hemma, bland kamrater, i förskolan eller i grundskolan. Det här är allvarligt med hänsyn till de krav som ställs i dag, när man efter skolans slut skall söka sig ut på arbetsmarknaden. Jag har velat beskriva invandrarkommunen Botkyrka genom några axplock bland alla de fakta som finns samlade. Jag har gjort det i syfte att väcka förståelse för Botkyrkas och andra invandrartäta kommuners behov av extrahjälp. Det handlar inte bara om Botkyrka och Södertälje. Problemen torde vara likartade i andra kommuner på Södertörn och på andra håll i landet, även om de kanske inte är lika accentuerade. Jag har velat säga detta för att understryka hur viktigt det är att möjligheter öppnas för regeringen att medge särskilt statsbidrag till kommuner då särskilda skäl föreligger. Detta är nödvändigt om de vackra målen för vår invandrarpolitik skall bli verklighet och inte bara tomma ord: jämlikhet och valfrihet för samt samverkan mellan invandrare och övrig befolkning. Härmed yrkar jag bifall till socialutskottets förslag.

Fru talman! I sitt betänkande 1979 80:38 om ersättning till kommunerna för De riktlinjer som man föreslår fyller utan tvivel syftet att minska Torsdagen den bidragskrångel och byråkrati såväl på den statliga som på den kommunala 13 december 1979 sidan. Men tyvärr innebär det också kostnadsökningar för några få kommuner, som skulle få svårt att ta hand om flyktingar och andra invandrare på det sätt som svensk invandraroch minoritetspolitik förutsätter. hjälp till flyktingar I proposition 1979/80:38 undviks ordet invandrare. Det talas om flyktingar mm.fl. m.fl., dvs. för det första flykting, även omfattande person som av invandrarverket bedöms som jämställd med flykting, för det andra person som utan att vara flykting har ansökt om uppehållstillstånd, s.k. UAT sökande, slutligen för det tredje anknytningsfall, alltså person som har kommit för att förena sig med sin familj eller släkt i Sverige. Beträffande kategorin UAT-sökande föreslås en viss ersättning, mer restriktiv än för flykting, för kostnader som kommunen har haft. För de s.k. anknytningsfallen föreslås ingen ersättning alls. Min medmotionär och jag har skisserat ett åtgärdspaket utan att rubba på den decentralisering och de förenklingar som är propositionens syfte och förtjänst. Våra förslag i fyra punkter skulle lätta bördorna för de kommuner som är särskilt illa ute. Med den erfarenhet som vi har från Södertälje kommun hade vi kunnat göra det lätt för oss och liksom den socialdemokratiska gruppen i Stockholms län kort och gott konstatera att Södertälje behöver mer pengar, tack! Det är förvisso sant. Men jag menar att ett ersättningssystem bör vara så heltäckande som möjligt. Södertälje är faktiskt inte den enda kommun som kommer att få svårigheter till följd av de nya bestämmelserna, svårigheter av samma slag, om än i mindre omfattning, som dem som vi hörde Botkyrkarepresentanten tala om nyss. Den från-fall-till-fall-bedömning för extra statsbidrag som utskottet förordar kan resultera i en lång uppvaktningskö från Norrköping, Hallstahammar, Laxå, Botkyrka m.fl. kommuner. Det är ju så att flyktingoch invandrarkommunernas insatser i dag inte på långt när täcks av ersättningsschablonen, som uppgår till 25 26 av de utgivna socialhjälpspengarna. Ersättningsschablonen är till för att täcka tolkning, barnoch äldreomsorg, social hemhjälp, vård enligt barnaoch nykterhetsvårdslagarna och psykiatriskt, psykiskt och kurativt stöd. En ”kringkostnad” kommer fortfarande att ersättas till 100 96, nämligen familjepedagogisk verksamhet, eftersom den är en försöksverksamhet som ännu inte utvärderats. Vad blir då följderna ute i kommunerna? Förebyggande åtgärder som stöd till kulturoch fritidsverksamhet, förskoleplatser för flyktingoch invandrarbarn m.m. har man kanske inte råd med — bättre då att vara generös med socialhjälpen, som ersätts av staten, och med familjepedagogiken, som också ersätts. Att man därigenom ändrar förutsättningarna för försöksverksamheten med familjepedagogik är uppenbart — den får inte prövas mot och jämföras med andra möjliga insatser. Ändå tror 9” jag att de berörda kommunerna kommer att vara tacksamma för detta lilla andningshål. De nya riktlinjerna innebär faktiskt ett strupgrepp på kommunerna. Tacknämligt nog har utskottet velat ge regeringen till känna att min hemkommun bör hållas skadeslös för de ökade kostnaderna, och jag noterar naturligtvis detta med stor tillfredsställelse. Jag kan ändå inte låta bli att betona att det hade varit mer lätthanterligt med generella regler. I en stor invandrarfamilj — och jag syftar då på ett mycket vidare familjebegrepp än vårt svenska — där några medlemmar kommit till Sverige för att förenas med sina släktingar, med invandrarverkets välsignelse, och andra redan har flyktingstatus, t.ex. av humanitära skäl, förutsätts kommunen dra en gräns mellan de olika familjemedlemmarna i fråga om sociala insatser. Mellan barn som bor grannar skulle det också kunna dras en gräns — barn till en så att säga reguljär flykting tas emot i förskola, barn till UAT-sökande tas inte emot. Ingen kommun med självaktning kommer att inlåta sig på en sådan urvalshantering, och därför kommer man också med denna nya ersättningspraxis att få ökade kostnader, vilka alltså enligt utskottets förslag om tillkännagivande skall kunna ersättas i särskild ordning — men först efter ansökan och bedömning från fall till fall. De här problemen kommer snart nog att aktualiseras igen. Dels förutskickas i propositionen att riktlinjerna är en etapp på vägen mot ett alltigenom schabloniserat percapitabidrag, dels kommer de naturligen upp i samband med förslag till ny utlänningslag — och då i anslutning till förkortning av handläggningstiderna. Handläggningstider på mellan två och tre år rycker i dag undan en del av förutsättningarna för den här reformen. Att det trots några skönhetsfläckar faktiskt är en reell reform är det inget tvivel om. Till sist några ord om indragning av statsbidraget till de frivilliga hjälporganisationerna. Enligt min mening är det olyckligt att dra in statsbidrag till frivilliga organisationer, som ägnar sig åt flyktingarbete. Det arbete som t.ex. Ungdomens röda kors lagt ned på lägerverksamhet för flyktingbarn innefattar mycket stora ideella insatser, som aldrig kan täckas av några bidrag. Trots detta kan indragningen av de blygsamma statsbidragen medföra att sommarlägren inte kommer till stånd. Har vi verkligen råd att avstå från det ideella arbetet med flyktingar? Att också andra bidragsmöjligheter står till buds är enligt min mening inget skäl att dra in det lilla och lättadministrerade stöd som socialstyrelsen gett Röda korset tidigare. Efter dessa randanmärkningar vill jag slutligen hoppas att ett samråd med invandrarkommunerna om utformningen av den nya administrationen kommer till stånd. Utskottet har inte särskilt kommenterat detta, men i propositionen förutsätts att så sker. Fru talman! Jag har dock inget annat yrkande än utskottets.

Fru talman! Den proposition som vi nu behandlar är en uppföljning av det beslut om att förenkla mellanhavandena mellan staten och kommunerna som riksdagen fattade i våras. Propositionen bygger också på en rapport från en arbetsgrupp som tillsattes av den förra regeringen i december 1978. Där föreslogs en förenkling av stödet till kommunerna för kostnader som dessa har för flyktingar och vissa andra grupper. Huvudprincipen bakom de förändringar som nu har skett är att man när det gäller kommunernas kostnader skall likställa invandrare med svenska medborgare. Det är viktigt att påminna om, att precis som när det gäller svenska medborgare finns det grupper av invandrare som behöver stöd, men att huvuddelen av invandrarna har inkomster som de betalar skatt på och därmed bidrar till de gemensamma insatserna. Det finns dock anledning att göra undantag från huvudprincipen när det gäller flyktingar och människor som väntar på uppehållstillstånd, och när det gäller vissa kommuner som under kort tid har haft särskilt stor invandring. Jag vill understryka att den viktigaste åtgärden när det gäller människor som väntar på uppehållstillstånd — det gäller både för personerna själva och för de kommuner där de vistas — är att handläggningstiderna förkortas, så att det snabbt avgörs om de skall få stanna i Sverige eller inte. Det råder allmän enighet om denna uppfattning. Vi hoppas bara att det också skall kunna uppnås konkreta resultat. Utskottet tillstyrker enhälligt propositionens förslag. Dessutom föreslår vi att riksdagen skall göra ett tillkännagivande, där det särskilt understryks att man vid fördelningen av anslaget till extra skatteutjämning skall ta särskild hänsyn till de kommuner som har haft en omfattande och snabb invandring. Utskottet går inte in på frågan hur stora bidrag sådana kommuner skall kunna få eller på de närmare grunderna för dessa, utan menar att det bör avgöras från fall till fall. Med anledning av de motioner som har väckts, och den uppvaktning som gjordes hos utskottet, betonar vi dock att det finns anledning att tillämpa de möjligheter som står till förfogande så, att Södertälje kommun inte drabbas av några försämringar genom de nya regler som införs. Det enda yrkande som har ställts under debatten gällde bifall till vänsterpartiet kommunisternas motion i ärendet. Jag skall bara helt kort kommentera förslagen i den, och det som Alexander Chrisopoulos sade. När det gäller anknytningsfallen säger utskottet att man, eftersom det kan bli gränsdragningsproblem, inte bör ge ersättning. Alexander Chrisopoulos invänder att man inte skall behandla människor inom samma familj olika. Nej, det är självfallet kommunen som avgör hur de enskilda människorna skall behandlas. Vad det nu är fråga om är hur man skall ordna relationerna mellan staten och kommunerna. Denna fråga rör bara ett av många ekonomiska mellanhavanden mellan staten och kommunerna. Hur de enskilda människorna skall behandlas avgör alltså kommunen med hänsyn till de behov som föreligger i varje särskilt fall. Detsamma gäller naturligtvis dem som söker uppehållstillstånd. Man skall inte förvägra människor den hjälp de kan behöva i nödsituationer, men därav följer inte att staten skall ge ersättning för alla de åtgärder som kommunerna anser att de skall vidta för dessa människor. Vpk yrkar också att kommunerna skall få ersättning under tre år efter det år uppehållstillstånd har beviljats. Utskottet har tillstyrkt propositionens förslag om en ersättningstid av två år efter detta år. Utskottet gör detta med hänvisning till att effekterna av denna tvåårsregel skall utvärderas, och att det dessutom finns möjlighet att ersätta kommunerna för socialhjälp till flyktingar som inte kan försörja sig inom denna tidsram, om anledningen är sjukdom eller handikapp som fanns vid ankomsten hit eller som har sin grund i flyktingsituationen. Utskottet tillstyrker också förslaget om att administration av statsbidrag skall decentraliseras till länsstyrelserna. Bakgrunden till det är naturligtvis det allmänna önskemålet att sprida besluten så att de fattas närmare dem som är berörda. Tanken i den proposition om ny organisation för socialstyrelsen, som riksdagen nu behandlar, är att det skall bli sociala enheter på länsstyrelserna. De kommer att ha social kompetens. Det förslaget har, såvitt jag har uppfattat, inte mött motstånd från något håll. Det är då helt naturligt att man, när det gäller statsbidrag till olika sociala verksamheter, så långt som möjligt försöker att decentralisera dem till de här sociala enheterna på länsstyrelserna. Vpk säger att det här är känsliga uppgifter som man inte skall sprida på flera myndigheter. I regel är det väl så, att de uppgifter som det här är fråga om redan finns hos kommunerna. De är alltså redan spridda. Nackdelen av att länsstyrelserna har hand om uppgifterna torde inte vara särskilt stor. Fru talman! I huvudsak råder enighet om förslaget, även om vpk har vissa ändringsyrkanden. Jag tror att om vi verkligen arbetar för att förenkla mellanhavandena mellan stat och kommun, är det ett viktigt steg som kommer att tas och som kommer att minska kostnaderna och det onödiga pappersarbetet. Därför ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan. Jag vill än en gång understryka den viktiga grundprincipen att jämställa invandrare och svenska medborgare — en princip som ligger bakom förslaget och som riksdagen anslöt sig till i våras.

Fru talman! Den fråga som vi nu behandlar är en del av ett mycket stort frågekomplex. Man kan om man så vill säga att Sverige är på väg att bli ett mångnationellt samhälle, i den mån vårt land inte redan är det. En allt större del av den svenska befolkningen har anknytning till invandring eller är invandrare. Det här är någonting som kan innebära mycket positivt för det svenska samhället. Men vi skall inte förneka att det också utsätter det svenska samhället för omställningsproblem av ett slag som vi kanske inte har haft så mycket av tidigare i vår historia. Därför är det viktigt att samhället verkligen förmår att anpassa sig till den nya situation som vi befinner oss i, att vi förmår att ta till vara allt det positiva som invandringen kan föra med sig och förebygga de problem som kan uppstå. Det gäller framför allt att förebygga risken för motsättningar mellan olika folkgrupper och att förebygga risken för att invandrarna kommer i en sämre situation än F.n. har vi knappast någon organiserad arbetskraftsinvandring till Torsdagen den Sverige. Den invandring vi har utgörs av flyktingar av olika slag — sådana som 13 december 1979 tas emot av politiska skäl, sådana som tas emot av humanitära skäl samt sådana som tas emot därför att de har anknytning till invandrare som redan Ersättning till finns här i landet. kommunerna för I synnerhet flyktingarna är en invandrargrupp som ofta har speciellt stora — hjälp till flyktingar problem, eftersom de innan de lämnade sitt hemland var utsatta för olika — m, fl. typer av förföljelser och påfrestningar. Därför är det viktigare än någonsin att vi kan ta hand om just de grupperna på ett riktigt sätt och underlätta deras situation i det nya landet. I den mån det är en oorganiserad invandring tillkommer också besvärliga väntetider medan myndigheterna tar ställning till deras uppehållsoch arbetstillstånd. Flyktingströmmen har en tendens att koncentreras till vissa kommuner, liksom invandringen över huvud taget. Min hemkommun, Södertälje, är en gammal invandrarkommun. Vi har alltid haft en hög andel invandrare i vår befolkning. Under senare år har Södertälje dock kommit att präglas av en invandring av större mått än tidigare — en invandring där en enda grupp, den assyriska, har dominerat kraftigt. Att assyrierna är en mycket viktig befolkningsgrupp i Södertälje är redan nu ett faktum, och detta faktum kommer av allt att döma att förstärkas under de närmaste åren. År 1979 hade vi i Södertälje en total befolkning på ungefär 80 000 människor. Av dem var 80 26, 64 000, infödda svenskar, 4 000 var assyrier och 12 000 övriga invandrare.

Antalet assyrier har samtidigt ökat från 4 000 till 8 000 och är då uppe i 9 Zo. Antalet övriga invandrare har ökat från 12 000 till 13 000. Det är som var och en inser en väldigt kraftig omställning som Södertälje kommun står inför om prognoserna slår in. Det är viktigt att kommunen har möjlighet att gripa sig an omställningsprocessen på ett riktigt sätt. Gunnel Liljegren och jag, som båda är från Södertälje, har väckt en motion i vilken vi på ett generellt sätt har försökt angripa bidragsproblematiken. Vi har sagt att även om Södertälje har särskilda problem, så kan liknande situationer uppstå också i andra kommuner. Därför har vi velat arbeta för ett bidragssystem som skulle kunna vara tillämpbart i många kommuner med likartade problem. Nu har det inte gått att få gehör för alla våra synpunkter, men vi noterar ändå att utskottet har betonat vikten av att kommuner med särskilt stora problem får sina behov av statligt stöd tillgodosedda, och utskottet har särskilt tryckt på just Södertäljes situation. Därför ser vi utskottets uttalande — det har också Gunnel Liljegren nyss gått in på mer i detalj — som ett bra steg på vägen. Vi förutsätter att man på olika sätt noggrant kommer att följa utvecklingen och göra de anpassningar som kan behövas. Därför ämnar jag inte yrka bifall till vår motion. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i 101 Beträffande punkten 2 har vpk yrkat bifall till sin motion. Den överensstämmer med vår motion på vissa punkter, dock icke på alla. Därför kommer jag att avstå från att rösta vid en eventuell votering mellan utskottets förslag och vpk:s motion.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 19 behandlas motioner med anknytning till naturvårdslagens regler om naturvårdsområde, strandskydd och skydd för naturmiljön i övrigt, närmare bestämt skyddet av våtmarkerna. Socialdemokraterna i utskottet har i tre reservationer gått emot den borgerliga majoriteten. I den första reservationen ställer vi oss helt avvisande till ett förslag från moderaterna om att tillfälliga avtal träffas med markägare som ett alternativ till naturvårdslagens bestämmelser om naturvårdsområde. Enligt vår mening måste bevarandearbetet vila på en tillämpning av naturvårdslagens regler om skydd av naturmiljöer. Skyddsåtgärder måste knytas till fastigheterna och inte till avtal med den som för tillfället äger eller nyttjar marken. Man vill således från moderaternas sida införa helt nya regler för naturskyddet vid sidan om naturvårdslagen. Jag tillåter mig betvivla att det är av omsorg om naturmiljön som man för fram det här förslaget. Avtalen skulle vara förenade med rätt till ersättning åt markägaren, medan däremot institutet naturvårdsområde inte grundar någon sådan rätt. Under utskottets behandling har emellertid moderaterna backat på den här punkten. Man har inom den borgerliga utskottsgruppen förenat sig i en skrivning om ersättning till markägare som berörs av förordnande enligt naturvårdslagen, t.ex. naturvårdsområde, som kräver ett förtydligande. För naturvårdsområde får nämligen inte så omfattande föreskrifter meddelas att ersättningssituation uppstår. Därför vill jag fråga utskottets ordförande: Syftar utskottets skrivning och hemställan om tillkännagivande till en ändring i naturvårdslagens ersättningsbestämmelser? I reservation 2 föreslår vi att naturvårdslagen kompletteras med en bestämmelse som skall främja nyttjandet av institutet naturvårdsområde. Vi kan inte dela utskottsmajoritetens uppfattning att den föreslagna kompletteringen skulle skapa oklarhet för länsstyrelsen om när man skall använda naturreservatsförordnande. Det av oss föreslagna tillägget till 7 § naturvårdslagen, att länsstyrelsen inte får avsätta ett område till naturreservat om syftet med åtgärden i allt väsentligt kan tillgodoses genom att området i stället förklaras som naturvårdsområde, skulle ju klarare markera skillnaden mot naturreservat. Det skulle kunna bli ett stöd för länsstyrelsen att i ökad utsträckning välja naturvårdsområde som en lämplig skyddsform. Som vi framhållit i vår reservation är behovet att säkra markområden för rekreation, vetenskap och kultur stort. Men takten i skyddsarbetet begränsas av knappa resurser för ersättningar i samband med inrättande av naturre servat. Det är därför viktigt, tycker vi socialdemokrater i utskottet, att naturreservat inte tillgrips när syftet med skyddet kan tillgodoses genom Nr 51 naturvårdsområde. En klar och mycket viktig skillnad mellan naturreservat Torsdagen den och naturvårdsområde är att föreskrifterna för ett naturvårdsområde inte får 13 december 1979 vara så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras eller att mark tas i anspråk. Ersättning för intrång behöver därför inte utgå. Vår reservation 3 gäller skyddet av våtmarkerna. Vi anser att riksdagen snarast måste besluta om effektivare skyddsbestämmelser för våtmarksmiljöerna. Vi föreslår därför att det i naturvårdslagen införs bestämmelser om tillståndsplikt för dikning och andra markbevattningsföretag. Utskottets borgerliga majoritet vill inte vara med om detta. Man vill vänta och se vilka möjligheter att beakta naturvårdsintressen i samband med vissa markavvattningsföretag som en ny vattenlag kommer att ge. Enligt uppgift arbetas det på ett förslag till ny vattenlag i regeringskansliet. För vår del anser vi att det hastar med skyddet för våtmarkerna. Ytterligare dröjsmål kan innebära risker för att oersättliga naturvärden spolieras. Våtmarksmiljöerna är en naturresurs av stort värde. Myrar, kärr, mossar, träsk, sumpängar och strandängar m.m. är nödvändiga element för samspelet i naturen. De är nödvändiga för vattenbalansen i naturen. De är nödvändiga för skogslandskapets mångformighet. Och de är värdefulla miljöer för viltet. Man räknar med att det finns ca 7 miljoner ha våtmark i vårt land — sjöar och vattendrag oräknade. Med dagens teknik kan en betydande del av denna areal omföras till produktiv skogsmark. Anspråken på mark för odling av energiskog och brytning av torv som energikälla är andra hot mot våra våtmarker. Det är mot bakgrunden av de många misslyckade ingrepp genom utdikningar som skett och sker utan hänsyn till de ekologiska följderna på kort och lång sikt som vi nu omgående vill få lagliga möjligheter att pröva markavvattningsföretag från naturvårdssynpunkt. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 3 i jordbruksutskottets betänkande nr 19.